Herr talman! Herr Sträng trodde att högern skulle ställa sig utanför en ny regering. Jag deklarerade i mitt anförande, att jag inte tror det. Beträffande högern har jag den förhoppningen, att när valdagen närmar sig kommer förnuftet att växa. Jag är inte riktigt säker på om jag kan ha samma hopp beträffande den socialdemokratiska partiledningen. Den har nämligen en utomordentlig förmåga att allteftersom valdagen nalkas tolka allting till det bästa. Det har vi ju också hört ett bra exempel på i finansministerns inlägg i dag. Det har sagts från regeringshåll att man har bedrivit en målmedveten politig för att öka sysselsättningen och att denna politik har tagit sig uttryck i ett ökat budgetutrymme. I januari i fjol ansåg finansministern att det för detta budgetår var lämpligt med en upplåning på 1,1 miliard kronor. I maj i år konstaterar finansministern att upplåningen sannolikt blir tre gånger så stor. Är detta till någon avgörande del resultatet av en målmedveten socialdemokratisk regeringspolitik? Självfallet är det icke det! Det har bara blivit så. Regeringen hade fel. Men nu passar det alltså givetvis bra att anslå de mycket ljusa tongångarna. Det var emellertid intressant att finansministern tydligen ändå hade något behov av att — inte direkt men indirekt — ta avstånd från statsministerns uttalande, som jag refererade och som gick ut på ait konjunkturerna definitivt hade vänt. Herr Sträng sade nu, att han verkligen inte kunde ge något absolut löfte på denna punkt, och han anförde en hel del skäl till att det inte är möjligt. Arbetslösheten har varit för stor under vintern, säger herr Sträng. Detta är en sådan där röd flagg, som man väntar sig att finansministern verkligen skulle kunna observera. Socialdemokratin är, sade herr Sträng, mer lyhörd för arbetslösheten än något annat parti. Man undrar då, mot bakgrunden av att mittenpartierna, som jag tidigare erinrat om, föreslagit en rad åtgärder i januari som skulle öka sysselsättningen, stimulera konjunkturen, varför regeringen inte ville vara med om allt detta. Det förhåller sig inte så, som herr Sträng ett ögonblick försökte göra gällande, att de åtgärder som vi har föreslagit och som jag har refererat är någonting som skulle leda till permanent mindre statsinkomster. Genom den stimulans som vi föreslagit skulle i själva verket konjunkturerna bli bättre, maskineriet rulla snabbare och vi på sikt givetvis få tillbaka pengarna. Därom råder ingen tvekan. De åtgärder vi föreslagit kommer ju nämligen att avveckla sig själva i och med kalenderåret 1968. Det är det som är den stora skillnaden mellan våra förslag till stimulans och de skattesänkningsförslag som högern lägger fram. Deras skattesänkningar kan man ju inte avveckla den sista december i år. De skall ju i stor utsträckning börja i januari 1969. Det är därför jag har sagt att jag tror det är en oklok politik. Arbetsgivaravgiften har vi ju för vår del accepterat, och när konjunkturläget inte gör det olämpligt är det klart att den avgiften skall införas. Herr Sträng sade beträffande arbetslösheten, att det är bara 2000 flera arbetslösa i maj jämfört med maj 1967, men han glömde att tala om att det är 13 000 fler arbetslösa än i maj 1966. Dessutom finns 10000 fler människor placerade i omskolningsverksamhet. Att regeringen har lätt för att bli optimistisk när ett val nalkas — det kan man verkligen konstatera när statsministern inför valet 1966 i en tidningsartikel förklarade att de ekonomiska framtidsutsikterna är ljusa. Man kan i dag notera att arbetslösheten är 66 procent större än då statsministern gjorde detta uttalande. Socialdemokratin är mer lyhörd än något annat parti för arbetslösheten — herr Sträng återkom till denna sats, och jag kan också återkomma.

Ibland har man varit så pass positiv, som vi har varit från mittenpartiernas och även från högerns sida. Men helt plötsligt retirerar man. Och den vägledning som herr Sträng gav de människor, vilka i dag inte har någon arbetslöshetsförsäkring, är inte mycket att hurra för.

Herr talman! Finansminister Sträng får ursäkta mig om jag tar en minut i anspråk för att besvara herr Dahlén. Herr Dahlén säger att ju närmare valdagen vi kommer, desto mera kommer förnuftet att växa hos högerpartiet som då kommer att ändra sin skattepolitik. Jag tror uppriktigt sagt att sådana moraliska klyschor eller valtaktiska piruetter inte spelar så stor roll när det gäller att påverka motståndare eller partier som i stort har samma uppfattning inom oppositionen. För oss inom högerpartiet är det avgörande att vi vill presentera vårt program, som det är utformat av oss här i riksdagen i oppositionsställning, för valmännen inför septembervalet. Får vi då valmännens förtroende är vi beredda att verkligen överlägga med herr Dahlén och representanter för de andra oppositionspartierna om utformandet av ett gemensamt regeringsprogram. Det är den naturliga gången, även om jag har tillhört dem som ansett att man på ett tidigare stadium skulle utforma ett gemensamt program. Sedan tänker jag inte alls gå upp i tonsillerna så här sent på natten när jag svarar herr Sträng. Jag vill i stället börja med att säga, att jag är glad att herr Sträng är av samma uppfattning som jag när det gäller »fakta» i annonsen, därför att jag var rädd att detta skulle vilseleda läsarna. Det är alltså inte fråga om fakta utan det är fråga om värderingar och prognoser, alltså sådant som vi politiker rör oss med. När det sedan gäller herr Strängs resonemang om konjunkturen måste jag säga ett ord. Jag gjorde inte någon stor svartmålning av konjunkturen med stora svepande penseldrag. Jag försökte vara nyanserad och ansåg också, tydligen på samma sätt som herr Sträng, att vi dess bättre går mot en bättre konjunktur i förhållande till tidigare lägen. Men å andra sidan finns det fortfarande internationella ekonomiska problem. Valutaproblemen är kvar, och det finns också framstående finansministrar — inte här från Norden — och bankmän som har varit mycket kritiska. Vi hade för någon vecka sedan besök av chefen för amerikanska centralbanksystemet, Mac Chesley Martin, som sade att USA nu stod inför den värsta ekonomiska krisen under decennier. Man kan kritisera honom för detta uttalande. Det visar dock att det finns en modlöshet och en osäkerhet hos den ekonomiska experten. Detta kan också uttryckas på det sättet, att kampen mellan de politiska krafterna och den ekonomiska sakkunskapen fortgår, men ekonomerna tycks numera ofta stå som förlorare. Det är någonting som vi får tillfälle att komma ihåg. Sedan förde herr Sträng ett långt resonemang om mitt påstående att svensk industris andel av den totala världsproduktionen hade minskat. Herr Sträng säger nu att »det där är inte något att bry sig om, vi håller vår andel i den stigande världshandeln». Det är möjligt, men det var inte det jag talade om. Jag talade om de produkter vi framställer i Sverige. Deras internationella betydelse har minskat, och de är lättare att ersätta av andra länders produktion. Det är en sak som regeringen inte bara kan slå ifrån sig utan måste ta hänsyn till då den ekonomiska politiken bedöms. Slutligen har vi frågan om reallöner och nominallöner och vad därmed sammanhänger. Jag använde medvetet ordet »reallöner» för att beskriva ett visst utvecklingsförhållande. Jag konstaterade att vi hade förlorat i konkurrensförmåga i förhållande till andra länder därför att vi hade fått en kraftig kostnadsstegring och även en lönekostnadsstegring. Om man inte kommer till rätta med detta kan det så småningom hota vad vi gemensamt har skapat, det kan bromsa utvecklingen och äventyra vår irygghet. Jag sade att reallönerna kanske ändå för den enskilde individen inte var så stora. Varför? Jo, därför att en så stor del av reallönen, dvs. vad den enskilde själv har kvar och kan disponera över, har tagits av regeringens ekonomiska politik, av inflationen och av andra utgifter som den ekonomiska politiken kräver av den enskilde och av företagarna.

Herr talman! Jag frågar finansministern: Talade inrikesministern på regeringens vägnar när han i Jönköping bestämt förklarade att det skall bli en arbetslöshetsförsäkring och gjorde det i sådana ordalag som i stort sett överensstämmer med vad centern anser? Eller skall finansministern ta avstånd från detta uttalande? Jag har inte tidningsurklippet med mig, men jag kan få fram det så småningom, och då kan vi få besked om vad som sades. När man nämner arbetslöshetsförsäkringen inträffar det vanliga med representanter för regeringen; de börjar darra på manschetten, och då kommer de vanliga skälen: man bygger upp en massa olika svårigheter, och det går inte att över huvud taget få något besked mer än det inrikesministern har givit. Finansministern sade att vi skulle tala med våra respektive partivänner i grannländerna. Jag kan bara hänvisa till den redogörelse som finns över den norska arbetslösheten. Den är intagen i den reviderade finansplanen, och det visar sig att arbetslösheten är mycket låg. Det var den regeringen man ville skrämma för när regeringen Gerhardsen skulle gå. Den har alltså lyckats fö ra en politik som medfört en mycket låg arbetslöshet. När man talar med regeringens representanter om en ny regering blir de mycket oroade. Herr Sträng borde nogsamt bevara i sitt minne vad vi sade om regeringen. Han talade t.o.m. om frenologi. Herr finansminister, frenologi är ingen vetenskap, utan det är ett slags hokus pokus, bedrivet av charlataner, som påstår att man av skallens form kan bedöma vilka olika egenskaper en människa har. Det är nog bättre att bevara vad vi har sagt i form av protokoll. Men om finansministern nu har gott minne — vilket jag är säker på att han har utan frenologi — kanske han kan erinra sig vad som hände när regeringsprogrammet skrevs för den regering som tillträdde den första oktober 1951. Mitt minne är sådant att jag inte behöver förlita mig på frenologi, jag kommer väl ihåg datum också. Den gången skrev man omedelbart, att principskiljande frågor icke får aktualiseras. Utesluter finansministern att sådant skulle kunna skrivas vid en eventuell regeringskoalition i dag? Jag vill så beröra de siffror som här anförts. Finansministern vidhåller sitt påstående och vill inte ge några bevis för hur siffrorna har uppkommit. Jag påstår att de är fel, men våra siffror skall vi få tillbaka, vederbörligen korrigerade säger finansministern. Det är bäst att klara ut detta, annars kanske samma sak inträffar som i en TV-debatt för något år sedan, då finansministern fick sina uppgifter korrigerade, därför att de fanns i den socialdemokratiska valhandboken på sidan 51 och var felaktiga. En korrigering kommer i detta fall från oss i fråga om de siffror, som jag förmodar att finansministerns medhjälpare har satt ihop. Den uppgift på 850 miljoner kronor som finansministern här har fört fram är inte riktig. Sedan skulle jag gärna vilja veta, vad finansministern egentligen avser. Han upprepade nyss sin bedömning av konjunkturen, nämligen att vi kan se mot framtiden »med försiktig optimism». Detta påstående återfinns inte i den annons, som finansministern har sagt innehåller fakta, ty där står det kategoriskt att vi är på väg mot en ekonomisk uppgång och att den internationella konjunkturen förbättras. Vilket uttalande i detta fall är det som är finansministerns? Annonsen är även på andra sätt intressant i sin formulering. Det sägs kategoriskt att produktionen växer i år med ungefär 4 procent och att exporten ökar i år med omkring 6,5 procent. Uttrycken »ungefär» och »omkring» skall väl utgöra brasklappen, annars vore det väl inte så muntert för en finansminister att skriva in sådana kategoriska påståenden i maj månad, när så lång del av året är kvar. I fråga om prisökningen är man försiktigare och säger att stegringen i år beräknas stanna vid ungefär 2,2 procent. Där har man använt en formulering, som naturligtvis är den riktiga när man på olika sätt skall göra prognoser. Beträffande arbetslösheten påstod finansministern, att herr Wedén hade använt samma ord som jag har använt. Ja, när man bara får ja och jaså till svar från regeringen, blir det ingen skillnad om herr Wedén frågar i andra kammaren och jag i första kammaren. Vi framför ju fakta, och då måste ju herr Wedén och jag ha yttrat oss på samma sätt. Förutom de selektiva åtgärderna och de generella åtgärderna finns det ju också åtgärder, som man måste tillgripa men som inte gärna kan tillämpas selektivt. Jag tänker till exempel på räntesänkningarna. Jag tror knappast finansministern kan visa på att man kan använda en sådan åtgärd selektivt, utan den måste vara generell. Beträffande denna åtgärd vet jag att herr Hedlund i andra kammaren mycket starkt har framhållit, att den borde vidtagas. Jag är naturligtvis fullt beredd att instämma i kravet på en räntesänkning.

Herr talman! Låt mig börja med några korta kommentarer till herr Dahlen. Förnuftet kommer att växa hos högerpartiet, säger herr Dahlén, men han trodde inte att så skulle bli fallet hos socialdemokratin. Om det nu är någon tröst för herr Dahlén, kanske jag kan försäkra honom att det inte är alldeles riktigt att göra den jämförelsen. Herr Dahlén vill ju regera ihop med högern, men socialdemokratin vill inte regera ihop med herr Dahlén. Herr Dahlén påstod också att den där röda flaggan väl ändå var den arbetslöshet som rådde under den gångna vintern. Det kan jag väl ge honom rätt i. Följaktligen har vi satt in en rad olika ingripanden för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag vill inte belasta tiden med att på nytt repetera hela den redovisning som finns i andra kammarens protokoll. Jag har tidigare rekommenderat herr Dahlén att se igenom den redovisningen vid något lämpligt tillfälle. Där finns hela redovisningen över det aktiva arbetslöshetsbekämpande program, som regeringen successivt har satt in under den gångna våren och som onekligen har haft en effekt. Det har varit ett program i den selektiva formen. Sedan är det för mycket sagt när ni går ut och talar om att ni har accepterat arbetsgivaravgiften. Ni accepterar i princip men vill inte sätta in avgiften — den skall sättas in någon gång i en obestämd framtid. Vill man inte sätta in avgiften vid årsskiftet så vill man väl inte heller göra det den 1 februari, 1 mars eller 1 april — möjligen den 1 juli vid budgetårsskiftet, skulle jag föreställa mig, om jag tolkar herr Dahlén på det mest positiva sättet. Men detta betyder ett inkomstbortfall på 300 miljoner kronor i statsbudgeten under nästa budgetår, det kommer man aldrig ifrån. Och denna dubbelbottnade attityd, att man i princip säger ja men i sak säger nej, är ingenting som Ang. den ekonomiska politiken, m.m. man kan binda upp en budgetpolitik på. Ja, när vi avlyssnar den lilla rörande debatten mellan herr Holmberg och herr Dahlén gör vi naturligtvis allesammans reflexionen att den här förlovningstiden mellan dem — om jag får använda det uttrycket — sannerligen inte ger de bästa förutsättningarna för ett harmoniskt äktenskap; och det kan ju heller inte bli något äktenskap, om vi skall tro på herrarnas deklarationer i dag. Visst är det sant, herr Holmberg, att chefen för Federal reserve, Chess Martin, i ett mycket uppmärksammat upprop har varnat för den utveckling som äger rum i USA. Men trots denna varning har herr Holmberg kommit till samma slutsats som jag, att ekonomernas synpunkter förmodligen skjuts undan i den hårda politiska hanteringen och att andra bevekelsegrunder blir avgörande för den ekonomiska utvecklingen i USA. Och tror både herr Holmberg och jag på det, då är vi ju ense om att USA under 1968 kommer att vara en drivande kraft i världens ekonomiska utveckling. Det var bara detta jag ville understryka — och det är en av utgångspunkterna i våra prognoser för både den internationella och den nationella ekonomin. Herr Holmberg var angelägen om att särskilt framhålla reallönen — det var inte fråga om nominallön utan om reallön. Om han vill dra slutsatsen att reallönerna är så betungande för svensk industris kostnadsutveckling att det är motiverat att se utvecklingen i betydligt mörkare färger än jag gör, så må han ha den uppfattningen. Jag delar den inte. Reallönen är standard, konsumtionsstandard, och vi har en hög konsumtionsstandard i detta land relativt sett — en hög reallön och naturligtvis en hög nominallön; men trots detta har vi, tack vare skickliga insatser från företagstoppen ner till mannen på verkstadsgolvet, klarat oss bra. Och varför skulle vi inte kunna göra det i fort sättningen? Det finns inga varnande tecken på väggen just nu. Herr Bengtson slutligen tar upp frågan om vad inrikesministern yttrade i Jönköping. Jag måste bekänna att jag inte har frågat Rune Johansson vad han egentligen sade på det där sammanträdet, och han har inte heller refererat det i någon allmän regeringsberedning. Jag har läst litet grand i tidningarna om saken och vet att en del tidningar har tolkat yttrandet som en förklaring att nu är obligatoriet på arbetslöshetsförsäkringsområdet ett faktum. Jag tänker mig i alla fall att Rune Johansson, som den kloke och försiktige man han är, snarare säger att han vill avvakta utredningens resultat. Har han talat om ett obligatorium så tror jag inte att han därmed har ställt ut någon garanti för att husmödrarna eller de med konstitutorial och fullmakt fast anställda statstjänarna utan vidare skall in i en generell arbetslöshetsförsäkring. Jag är, herr Bengtson, personligen arbetslöshetsförsäkrad den dag som i dag är, beroende på att jag tillhör ett förbund som har arbetslöshetsförsäkring och att jag en gång som ledare för det förbundet förde in arbetslöshetsförsäkringen. Skulle mina vägar ha gått annorlunda än vad nu ödets nornor tydligen har bestämt, är det möjligt att jag — som jag sade i andra kammaren — hade varit en ambitiös kanslisekreterare i något ämbetsverk eller kanske i bästa fall byrådirektör i Kungl. Maj:ts kansli eller något liknande. Jag skulle i så fall i denna min egenskap ha varit fast anställd och garanterad att så länge som jag inte gjorde mig skyldig till några dumheter, utan var flitig efter normala mått att bedöma flit, få ha mitt arbete kvar intill den dag jag blivit pensionerad. Jag föreställer mig att bortsett från flitbegreppet, så har vi naturligtvis rader av fast anställda tjänstemän som inte tycker sig ha så särdeles mycket till övers för ett obligatorium i frågan om arbetslöshetsförsäkring. Därför menar jag att det inte går att bara kasta ut ett krav på att alla — kreti och pleti, var och en, man och kvinna, husmor eller inte — skall vara obligatoriskt arbetslöshetsförsäkrad. Det kan tänkas att utredningen, i vilken ingår parlamentariker från de olika partierna, kommer fram till att vissa väsentliga undantag bör göras, och då blir det ju inte ett ordentligt obligatorium. Jag är alldeles övertygad om att inrikesministern fört fram även dessa synpunkter när han utvecklat texten. Herr Bengtson skall inte inbilla sig att han tar några specifika politiska poäng genom att snurra omkring och onyanserat säga att varenda en utav kvinna född — för att tala med gamle herr Olofsson i Västerås, en gång hedervärd medlem av riksdagen — i framtiden till varje pris skall vara arbetslöshetsförsäkrad. Det är möjligt att herr Bengtson och jag kommer fram till att vissa undantag och frikretsar skall göras från en försäkring. Det var bara det jag ville ha sagt i mitt inlägg, och jag tror inte att man skall utveckla detta vidare, så länge utredningens arbete inte är slutfört. I de debatter där det funnits tillräck ligt tidsutrymme — jag skall inte nu låta mig lockas in i någon längre debatt, herr talman — har oppositionen och mittenpartiernas företrädare, pressade emot väggen, hamnat i ståndpunkten: å la bonne heure, utredningen pågår, vi får se vad den kan komma fram till! Det är riktigt att den norska arbetslösheten har varit låg, men om man gör jämförande beräkningar mellan norsk och svensk arbetslöshet och använder samma teknik, har den svenska arbetslösheten inte varit större än den norska arbetslösheten under det gångna året eller den gångna vintern. Dessutom kan jag säga till herr Bengtson att arbetslöshetssiffran inte är den enda indikatorn på en lyckosam ekonomisk hantering av ett folkhushåll. Norrmännen dras med vissa svårigheter, där de sitter mera besvärande till än vad vi gör. Jag kan erinra om deras betalningsbalans och deras prisutveckling. Jag vill inte anklaga dem, jag vet att de gör så gott de kan. Jag har den allra största respekt för deras finansminister, som jag har träffat vid några tillfällen och talat med om sådana här frågor. Därför är det med en viss olust som jag ger mig in på detaljerade jämförelser. Herr Bengtson bör emellertid inte rycka ut en siffra från en nations statistik och med den siffran sedan försöka bevisa saker och ting, som man inte skall eller kan bevisa.

Naturligtvis fanns motsättningar där. För någon vecka sedan läste jag igenom denna överenskommelse, och jag vet att den åberopade punkten fanns där. Men eftersom jag har personlig erfarenhet av de sex år, som vi regerade tillsammans med herr Bengtsons partivänner, kan jag försäkra att det inte uppstod någon partipolitiskt kontroversiell praktisk fråga förrän vi kom fram till ATP-reformen, där bondeförbundet sade definitivt nej. Då marscherade bondeförbundet ut ur kanslihuset, ty där gav sig inte regeringen, bortsett från vad som hade skrivits i detta program. Slutligen skall jag glädja herr Bengtson med att ge honom rätt på en punkt. Detta alternativa budgetförslag som centerpartiet har presenterat är inte 850 miljoner sämre än regeringsförslaget — det är 845 miljoner sämre. Jag kontrollerade siffran.

Herr talman! Redan finansministerns osäkerhet i fråga om siffrorna, även om det inie gällde en så stor summa det var 5 miljoners prutning — visar att det råder oklarhet på detta område. Det kommer inte heller att bli några 845 miljoner, herr finansminister, när den saken blir uppklarad. I fråga om arbetslöshetsförsäkringen kan icke de många orden som ständigt används från regeringens sida fördölja villrådigheten hos regeringen. Referatet från Rune Johanssons anförande i Jönköping hade inte gjorts av någon referent. Det hade kommit från TT, och förmodligen hade det skrivits av honom själv och överlämnats till TT. Det kan jag inte vara säker på, men det brukar i varje fall vara så. Jag har tyvärr inte klippet med mig, men det blir tillfälle att ta fram det senare. Koalitionsministären 1951 var om något ett exempel på två partier med motsatta uppfattningar i en regering. Det ena partiet var socialistiskt — ty det var väl socialdemokratin på den tiden också — medan det parti jag tillhör absolut inte var socialistiskt. Det fanns i alla fall möjligheter att skriva ett regeringsprogram. Men nu byggs det upp sådana kolossala svårigheter om två eller tre partier, som icke är socialistiska, skulle skriva ett regeringsprogram tillsammans. Jag tror att det säkert finns förutsättningar att göra detta. Jag vill inte påstå att vad finansministern sade om meningsmotsättningar var så riktigt refererat. Det fanns flera motsättningar än de som gällde ATP. De norska förhållandena skall jag inte redovisa så utförligt. Men beträffande arbetslösheten — 23 000 vid årsskiftet — kan jag tillägga att det icke har varit så låg arbetslöshet i Norge sedan 1956 som man hade förra året. Det var en anmärkningsvärt låg siffra för arbetslösheten. Visst har Norge vissa svårigheter, men produktionsökningen var betydligt större i Norge än den var i Sverige. Investeringsverksamheten var bättre. Jag vet att det var svårigheter med = bytesbalansen. Prisstegringarna som finansministern ville tala om var visserligen 4,3 procent från december 1966 till december 1967. Det är mer än här, men det är inte så förfärande med hänsyn till de goda resultaten i övrigt. Jag ställde mig litet undrande inför en uppgift. Finansministern angav arbetsgivaravgiften för ett halvt år till 300 miljoner. Nettointäkten för statens del är väl 240 miljoner i det fallet och inte 300. Men skillnaden kan ju bero på något olika beräkningsgrunder. Jag skall inte begära att få några ytterligare besked, men finansministern glömde visst bort konjunkturbedömningen. Är det den mera försiktiga eller är det den mera kategoriska i annonsen?

Herr talman! Jag skall inte fortsätta meningsutbytet med herr Holmberg utan bara ta upp en enda sak i debatten med herr Sträng. Herr Sträng sade, att han kunde hålla med om att vi accepterar arbetsgivaravgiften i princip, men dess införande vilar i en obestämd framtid. Vi tycker, herr Sträng, att arbetsgivaravgiften skall införas den dag då konjunkturen inte är sådan, att ett införande skulle leda till större arbetslöshet. Om det nu skulle bli så att konjunkturerna inte går uppåt på det sätt, som herr Sträng tror eller hoppas, tänker herr Sträng då inte vidta några andra åtgärder? Det är klart att han ämnar göra det, förmodar jag åtminstone. Vi säger att det, när konjunkturläget nu är så ovisst, inte är riktigt att införa denna arbetsgivaravgift, eftersom den skulle leda till en försämring på arbetsmarknaden. Det blir här fråga om ett inkomstbortfall på 300 miljoner kronor — om den siffran är rätt eller ej spelar nu ingen roll — om man inte inför denna avgift under det kommande budgetåret. Men, herr Sträng, en av de metoder som används för att stimulera en dålig konjunktur är att öka statens upplåning, eller hur? Herr Sträng har ju för innevarande budgetår ansett en tre gånger så stor upplåning som han själv tänkte sig i januari 1967 riktig, och då är det fråga om en upplåning som inte rör sig om 300 miljoner kronor utan om 3 300 miljoner kronor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för att han än gång har svarat på en fråga om den fria starkölsförsäljningen. Tyvärr måste jag konstatera att statsrådet sannerligen inte har lagt ned någon större möda på svaret. Sedan vi sist debatterade denna fråga har ändå en hel del hänt. Bl. a. har kontrollstyrelsen redovisat siffror som visar konsumtionsökningen i försökslänen. Siffrorna är skrämmande höga. För Värmlands län redovisas en ökning med 1700 procent från november 1966 till november 1967. Om man jämför siffrorna för februari månad 1967 med siffrorna för samma månad 1968 — den senaste månad som sådana här siffror i dagens läge föreligger för — finner man en ökning på 1400 procent. I Göteborgs och Bohus län — det andra försökslänet — pendlar ökningen mellan 700 och 800 procent. I sitt svar i januari månad sade statsrådet att inga olägenheter ännu uppstått men att han noggrant skulle följa frågan. Om finansminister Sträng hade gjort detta kan det väl inte ha förbigått honom att det föreligger en stark reaktion från organisationer och myndigheter. I en tidning i dag finns exempelvis ett uttalande från nykterhetsnämnden i en av Värmlands expanderande kommuner som säger: »Med stigande oro ser nämnden på det alltmer tilltagande bruket av alkohol bland skolbarn och skolungdom. Nämnden anser att allt bruk av alkohol bland dessa åldersgrupper är att betrakta som missbruk.» En ny olägenhet med starkölet har framkommit i och med att folkparkerna öppnat för säsongen. Låt mig ta ett exempel. I ett färskt uttalande av direktören för Värmlands mest besökta folkpark, Mariebergsskogen i Karlstad, säger denne: »Vi är nog inte mogna för starkölsförsäljning i fri form. Det är ofattbart att 14—15-åringar och ibland till och med yngre kan köpa öl fritt i vilken affär som helst. Tendensen är skrämmande.» Så långt direktör Karlsson. Min uppfattning är att det i försökslänen vore en fördel både för skolmyndigheter, sociala myndigheter, polis och festarrangörer, ja, inte minst för ungdomen, om finansministern utnyttjade sin möjlighet att avbryta försöksverksamheten. Någon antydan om ett sådant beslut kan man tyvärr inte spåra i dagens svar. Jag vill därför fråga stafsrådet: Kommer statsrådet inte att ompröva sin ställning vilka siffror som än redovisas?

Herr talman! Låt mig först säga att fylleristatistiken ändå inte är någon riktig värdemätare på början till alkoholism. Här är det fråga om ungdom som börjat dricka starköl i samband med att det har släppts fritt. Finansministern kan väl ändå inte blunda för reaktionen från lokala myndigheters sida, där man med oro ser på den ökande konsumtionen. Finansministern menar väl inte att en femtondubbling av starkölskonsumtionen till stor del bland ungdom kan gå spårlöst förbi? När finansminister Sträng anför att starkspritkonsumtionen har minskat, vill jag säga att det har blivit en väl kommen minskning med 3,4 procent i Värmlands län, om man jämför de fyra första av årets månader med motsvarande tid 1967. Tyvärr är det emellertid en ökning om man jämför med 1966. Beträffande fylleristatistiken vill jag säga, att enligt de uppgifter som redovisats i pressen från Göteborgs och Bohus län så sent som i söndags är det en ökning av fylleriförseelserna för ungdom under 18 år. Det är detta jag bedömer så allvarligt.

Herr talman! Herr Österdahl har frågat inrikesministern om han är beredd att från lokaliseringssynpunkt medverka till att på Gotland förlägga den centrala basen för oljeletning i Östersjön. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Ansvaret för oljeoch naturgasprospekteringen i Östersjön kommer i enlighet med riksdagens nyligen fattade beslut att åvila ett särskilt halvstatligt bolag, som kommer att drivas på kommersiella grunder. Beslut om var basen eller baserna skall ligga måste fattas med hänsyn till bl.a. läget i förhållande till borrningsplatser och tillgång på lämplig mark, kommunikationer, service m.m. Det är inte möjligt att på nuvarande planeringsstadium säga vilken av tänkbara platser vid Östersjön som kommer att väljas. Frågan är därför från denna synpunkt för tidigt väckt. Dessutom bör beaktas att verksamhetens sysselsättningseffekt både lokalt och tidsmässigt torde bli ganska begränsad under prospekteringsskedet.

Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min enkla fråga. Anledningen till frågan var dels riksdagens tidigare beslut om oljeletning i Östersjön, dels sysselsättningsläget på Gotland. I samband med en omfattande rationalisering och mekanisering av betydelsefulla delar av det gotländska näringslivet har arbetstillgången på Gotland minskat kraftigt under de senaste 15—20 åren. Mellan folkräkningarna 1950 och 1965 har Gotland haft ett utflyttningsöverskott på cirka 9 000 personer — en fruktansvärd siffra när hela befolkningen endast uppgår till omkring 54 000 invånare. Genom åtgärder i form av beredskapsarbeten, ianspråktagande av investeringsfonder m.m. har under 1960-talet nya företag tillförts Gotland. Trots detta är sysselsättningsläget för speciellt den manliga arbetskraften för närvarande ganska dystert. I medio av innevarande månad fanns det vid arbetsförmedlingarna i länet avsevärt fler arbetslösa än för ett år sedan. Dessutom fanns det i beredskapsarbeten, arkivarbeten, arbetsmarknadsutbildning och skyddad verksamhet m.m. nära 700 personer. Det innebär att mellan 3 och 4 procent av de yrkesverksamma på Gotland var föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har därför ansett det synnerligen angeläget att något görs för att öka Sysselsättningsmöjligheterna, speciellt för den manliga arbetskraften, och det snarast möjligt. Därtill kommer att om två tre år de verkligt stora sysselsättningsproblemen inställer sig. Enligt Preliminär länsplanering 1967 får vi fram till 1980 ett arbetskraftsöverskott på 3500 personer på Gotland. När därför riksdagen nu beslutat att 150—200 miljoner skall satsas på oljeletning i Östersjön utanför Skåne samt söder och öster om Gotland fann jag det angeläget att på ett tidigt stadium påminna om de gotländska sysselsättningsproblemen. Jag har därvid utgått ifrån att om så omfattande arbeten skall utföras måste väl någon basorganisation upprättas i land. Ur Gotlands, och jag tror även ur hela landets synpunkt, vore det angeläget att denna bas förlades till Gotland med de nya sysselsättningsmöjligheter som därvid kan uppstå. Nu säger statsrådet att det blir ett halvstatligt bolag, som skall drivas på kommersiella grunder. Det är just för att bolaget blir halvstatligt, med inflytande från regeringen, som jag har ställt frågan. Jag har riktat den till inrikesministern för att för honom aktualisera Gotlands problem så att han på ett tidigt stadium skulle kunna göra sitt infiytande gällande. Jag har också framställt frågan så tidigt att inga beslut om basens eller basernas förläggning har hunnit fattas, som man sedan kan hänvisa till med motivering att frågan ställts för sent. Jag förstår också att platsen för basen eller baserna fastställes med hänsyn till borrningsplatser, tillgång "på mark m.m. När det gäller borrningar söder och öster om Gotland kan väl knappast någon annan plats ligga bättre till än just Gotland. Jag är tacksam för att statsrådet Wickman besvarat frågan, då det väl är han som närmast kommer att ha inflytande på bolaget från regeringens sida. Det hade varit ännu bättre om statsrådet hade lovat att positivt verka för att Gotland skulle komma i åtanke när beslut om basen eller baserna fattas. Att denna verksamhet får begränsad sysselsättningseffekt är ganska klart, men vi på Gotland är tacksamma även för små smulor. Vi är ju vana vid att oftast bli förbisedda av regeringen när det gäller sysselsättning och andra frågor. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Harald Pettersson har frågat mig om jag anser att statens vattenfallsverks inköp av eldistributionsföretag är förenliga med syftet med komerskollegiums uppdrag att utarbeta förslag till lämpliga distributionsområden. I sin egenskap av affärsdrivande verk bör statens vattenfallsverk ha samma möjligheter som andra kraftdistributörer att konkurrera inom eldistributionsverksamheten. Vattenfallsverket bör därför också ges möjligheter att köpa eller ingå som delägare i olika distributionsföretag. Vid koncessionsgivningen strävar man efter att skapa rationella och bärkraftiga eldistributionsområden. Den pågående eldistributionsutredningen skall framlägga förslag om förbättrade möjligheter att genom koncessionsgivning och andra statliga åtgärder påskynda denna utveckling. Statens vattenfallsverk är liksom andra eldistributionsföretag underkastat den statliga koncessionsgivningen. Jag kan därför inte finna att vattenfallsverkets inköp i princip skulle föregripa ställningstagandet till eldistributionsutredningens kommande förslag.
: Herr talman! Jag ber att få tacka statrådet Wickman för svaret. Statsrådet erinrar i detta om att man vid koncessionsgivningen strävar efter att skapa rationella och bärkraftiga eldistri butionsområden, och det är ju det bemyndigande som Kungl. Maj:t har lämnat till kommerskollegium. Statsrådet säger också att statens vattenfallsverk liksom andra eldistributionsföretag är underkastat den statliga koncessionsgivningen, och detta är helt riktigt. Men om kommerskollegium anser att eldistributionen inom ett område är lämpligt ordnad utan vattenfallsverkets medverkan, varför köper då Vattenfall in sig eller försöker att köpa in sig i upprättade områden. Vi har ju exempel. Jag tror att statsrådet inte har kunnat undgå att uppmärksamma meddelanden härom i pressen, och jag tror också att statsrådet har haft en uppvaktning i den här saken. Min fråga gällde egentligen huruvida denna koncessionsgivning inte innebär ett föregripande av den nya ordning som skall komma. Enligt min mening är det ett föregripande och en utvidgning av det bemyndigande som Kungl. Maj:t har givit kommerskollegium när Vattenfall uppträder som köpare av eldistributionsföretag i områden som kommerskollegium uttalat vara lämpligt ordnade redan nu. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Det är självklart att jag inte kan gå in på de fall som jag förmodar ligger bakom denna fråga. Den uppvaktning som herr Harald Pettersson förutsätter skulle ha skett om detta speciella fall har ännu inte ägt rum, men den kommer väl till stånd. Jag vill inte tala om den frågan i dag. Den erfarenhet jag har av Vattenfalls agerande på distributionsområdet är en helt annan än det omdöme som herr Pettersson fällde. Det åsyftade fallet får jag pröva när det blir aktuellt. Att Vattenfall ingår som delägare i ett distributionsområde kan jag i och för sig heller inte finna anmärkningsvärt eller stridande mot den områdesplanering som kommerskollegium har upprättat.

Herr talman! Detta är en enkel fråga, och rätteligen skulle det kanske ha varit en interpellation, ty frågan är intressant både från principiella och andra synpunkter. Jag skall emellertid nu inskränka mig till några korta funderingar. Den ordning vi nu har bör också tilllämpas i praktiken. Förhållandet kan bli ett annat när riksdagen har tagit ställning till den nya ordningen för eldistribution, men man kan inte nu följa andra principer än dem som riksdagen fastställde år 1957. Jag förstår mycket väl att man kan tvingas vidta vissa administrativa förändringar, men jag anser att det på detta område inte finns skäl att göra det. Vi vet att det i dag finns kommunala och konsumentägda distributionsföretag som har rustats upp. Jag tror inte att statsrådet kan säga att eldistributionen i vårt land rent allmänt är av så låg kvalitet att staten generellt är tvungen att gripa in. Förhållandena har förbättrats så mycket under senare år att vi är fundersamma till om det nu behöver vidtagas sådana här åtgärder som verkar irriterande.

Herr talman! Det är som herr Pettersson säger att denna fråga hellre borde ha ställts i en interpellation är som en enkel fråga. Även som interpellation hade den måhända kommit vid en olämplig tidpunkt. Jag syftar då inte på dagens läge i riksdagens arbete, utan på att hela problemet om hur den effek tiva rationaliseringen av den svenska eldistributionen skall bedrivas är föremål för utredning. Jag kan hålla med om att det nuvarande systemet är i behov av en översyn, inte därför att det skulle vara drastiskt eller brutalt genomfört, utan därför att det finns oklarheter på en del punkter som skapar irritation — det har herr Pettersson rätt i och det har jag själv erfarit många gånger. Det vore ur alla synpunkter lyckligt om vi kunde undanröja denna irritation. Jag vill utnyttja detta tillfälle till att säga att det efter påstötningar från departementet har blivit möjligt att forcera arbetet med utredningen. Den kommer i höst, och vi får tillfälle att i riksdagen nästa vår ta ställning till hela denna stora och viktiga fråga. Jag vill inte medverka till att vattenfallsverket skall försättas i en sämre ställning i sin medverkan på distributionsområdet än andra företag. Om det var innebörden i herr Petterssons sista fråga, vill jag inte besvara den med ett enkelt ja.
Herr talman! Herr statsråd, det var faktiskt inte meningen med frågan. Den diskussion som fördes i går beträffande det principiella ställningstagandet till dessa ting kan vi nu inte gå in på. Vad jag vill veta är om ett statligt företag skall få gripa in i en planering som redan är gjord och slå sönder den. Då tror jag inte att samhället medverkar till det vi dock vill skall åstadkommas och som statsrådet med rätta säger, nämligen att om en Översyn skall göras bör detta ske för att skapa något bättre. Låt oss då för all del inte utgå ifrån att ett helstatligt företag för eldistribution över hela landet skulle vara det lämpligaste. Vid de överväganden som naturligtvis måste göras bör man gärna ta in den principen att den statliga företagsamheten skall arbeta på samma villkor som den konsumentoch kommunalägda. Det måste ju finnas en målsättning även i detta fall, nämligen att konsumenterna — det är ju dem det gäller — skall kunna ges en god strömkvalitet och en god service och att konsumenterna skall få en elkraft till det rimliga och rätta priset. Har man den målsättningen, får man naturligtvis överväga olika företagsformer. Men man skall inte slå sönder de distributionsformer som förefaller mig vara rationella även för framtiden.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har frågat mig om jag vill upplysa kammaren om huruvida speciella utrotningsåtgärder kommer att vidtagas mot fågelbeståndet med syfte att öka säkerheten för flygplanen vid det planerade Sturupsflygfältet. De åtgärder som anses behöva vidtas för att reducera riskerna för sammanstötningar mellan flygplan och fåglar vid den planerade flygplatsen grundar sig bl.a. på erfarenheter från annat håll i världen, främst från Kanada. Kanadensiska experter, som anlitats för att studera förhållandena vid Sturup, har rekommenderat vissa åtgärder för att komma till rätta med fågelkollisionsriskerna. Dessa åtgärder avser bl.a. att göra själva flygplatsområdet mindre attraktivt för fåglarna, bl.a. genom åtgärder för att minska antalet sorkar och andra smådjur som utgör föda för en del fåglar. Några utrotningsåtgärder mot fågelbeståndet har inte varit på tal.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Lundkvist för detta svar. Min fråga gällde flygsäkerheten vid det planerade Sturupsflygfältet. Problemet har tidigare behandlats med andra aspekter, framför allt med tanke på trafikunderlaget. Vissa personer har ju som bekant ansett att danskarna kommer att »erövra» det trafikunderlag som Malmö skulle utgöra för Sturup. Avsikten med min fråga var att få upplysningar om flygsäkerheten ur den synvinkel som statsrådet här har nämnt, alltså risken för kollisioner mellan fågel och flygplan, då detta flygfält nu skall komma till stånd. Jag tycker att denna fråga borde ägnas större uppmärksamhet än vad som hittills har framgått av gjorda utredningar Jag vill inte påstå att det svar som statsrådet här har lämnat precis ger något lugnande besked på denna punkt. De kanadensiska experter som statsrådet nämnde har jämfört Sturupsområdet med Torontoflygplatsen i Kanada och anser att förhållandena är likartade. Vi vet att Sturupsområdet faktiskt är ett av norra Europas mest koncentrerade flyttfågelområden. Experterna har gjort vissa rekommendationer, och i det svar som jag har fått står att åtgärderna avser att göra »flygplatsområdet mindre attraktivt för fåglarna, bl.a. genom åtgärder för att minska antalet sorkar och andra smådjur som utgör föda för en del fåglar». Det låter ju rätt enkelt, men vad innebär det? Vilka åtgärder kan ligga i det lilla »bl.a.»? Experternas rekommendationer i översättning säger kanske litet mera, nämligen att »flygfältets omgivningar inom gränsen för flygfältets ägor hålles i ett sådant skick att fåglar såvitt möjligt ej får tillgång till föda, vatten eller skydd». Vad innebär detta? Vissa experter påstår att man då behöver kalhugga en 6 km räjong kring banorna. Innebär det även andra hårda ingrepp i naturen? I så fall måste jag beklaga detta. Flyttfågelvägar är det som bekant svårt att ändra — enligt ornitologerna är flyttfåglarnas vägval ärftligt betingat och ändras följaktligen inte så lätt. Jag tror för min del att man bör klara ut dessa frågor innan man bygger flygplatsen. Sedan man väl lagt ner miljoner på fältet och flygtrafiken börjat, måste man då göra mycket hårda ingrepp i naturen och mot djurlivet för att tillgodose flygsäkerheten? Det är den frågan jag skulle vilja ha svar på.

Herr talman! Med hänsyn tagen till de, låt mig kalla det, överdrifter som skymtade i herr Larssons farhågor för vad som skulle komma att hända när det gäller att begränsa fågelfaran, skall jag gärna ytterligare litet grand precisera de åtgärder som är planerade.

Inom flygplatsområdet får olika åtgärder vidtagas, så att inga vattensamlingar finns eller uppkommer där. I övrigt skall växtligheten inom flygplatsområdet vara av en typ och hållas i ett skick som gör det svårt för fåglarna att hitta föda och finna skydd där, vilket, som redan sagts, framför allt gäller ju närmare rullbanan man kommer. Inga träd, bus kar, häckar m.m. får finnas inom 200 meter från startbanan. Vissa krav på begränsning av växturvalet gäller i ett område 350 å 400 meter runt startbanan, liksom särskilda bestämmelser om hur marken skall underhållas. Jag vill alltså understryka att gränserna för sådana speciella åtgärder ligger inom det markområde som luftfartsverket beräknat för Sturupsflygplatsen. Det har förekommit uppgifter i pressen — och jag har nyligen hört dem upprepas i andra kammaren — om att rena skövlingsmetoder skulle användas inom en radie av 6 km från flygplatsen. Detta måste bygga på en feltolkning av vissa uppgifter, nämligen att inom det avståndet inte bör finnas soptippar, vilka har en benägenhet att dra till sig mängder av fåglar. Och det måste ju vara en tillgång, som jag uttryckte saken i andra kammaren, att man inte behöver räkna med risken att få soptippar i detta värdefulla område, som ligger inte i men i närheten av Sturup, alltså Holmeja, som vi beslöt att icke ta i anspråk för flygplatsen.

Herr talman! Herr Hjorth har frågat statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet om han avser att inför den instundande turistoch semestersäsongen vidta åtgärder för att stävja den tilltagande nedskräpningen till sjöss. Frågan har överlämnats till mig. den lagen är det vid straffansvar förbjudet att inom svenskt sjöterritorium vid kusterna och i de flesta inlandsvatten från fartyg, även småbåtar, släppa ut inte bara olja och annan skadeverkande vätska utan även fast avfall såsom sopor, köksavfall och andra liknande föremål som kan komma att flyta på vattnet. Polisen och tullverkets kustbevakning övervakar bestämmelserna och sprider upplysning om dem. Även naturvårdslagen innehåller bestämmelser mot nedskräpning. Medicinalstyrelsen gav i augusti förra året ut en broschyr med råd och anvisningar angående omhändertagande av sopor och avfall från fartyg. Broschyren rekommenderar bl.a. uppsamlingsanordningar för avfall både ombord och i hamn, och den har distribuerats till bl.a. hälsovårdsnämnderna, redarorganisationer och båtägarorganisationer. Vid en konferens som denna månad anordnats av Vattenvärnet och Föreningen för vattenhygien, med ekonomiskt stöd av naturvårdsverket, behandlades frågan om nedskräpning till sjöss. I konferensen deltog bl.a. representanter för berörda myndigheter och organisationer. De uppgifter som då redovisades kommer att användas av en arbetsgrupp som naturvårdsverket avser att tillsätta och som skall överväga vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas mot nedskräpningen. Det är min förhoppning att den verksamhet som pågår och som redan lett till förbättringar, bl.a. vad gäller en del passagerarfartyg, skall leda till att nedskräpningen till sjöss minskar.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga till jordbruksministern. Anledningen till att jag ställde frågan till jordbruksministern var att naturvårdsverket nyligen medverkat i en konferens kring problemen om ned Om åtgärder mot nedskräpning till sjöss skräpning och föroreningar till sjöss — vilken konferens kommunikationsministern också redogjort för i sitt svar. Därför såg jag i första hand detta som en naturvårdsfråga, men spörsmålet berör ju flera olika departement. Att kommunikationsministern nu svarat på frågan vill jag gärna ta till intäkt för att han är beredd att vidta de ytterligare praktiska åtgärder som är nödvändiga för att vi skall få ett bättre förhållande till stånd. Nedskräpningen till sjöss är ett stort och allvarligt problem, som det inte är så lätt att komma till rätta med. Det tycks vara svårt att bryta den gamla men knappast fina traditionen att man från båtarna skall lämpa allt avfall över bord. Med dagens tusentals fritidsbåtar och enorma färjetrafik i våra farvatten är detta i högsta grad olämpligt. »Ingen tar miste på vägen till Åland numera», skrev en tidning för en tid sedan. »Kompassens kurs är snitslad av ölburkar, buteljer, papper och plast. Farleden är fylld av skräp.» Miljön förstörs ur trivseloch skönhetssynpunkt, men det blir också ett kemiskt föroreningsproblem. Våra fina badvatten förorenas, och de vackra stränderna längs öar och kuster belamras av allsköns avfall och bråte. Det är milt sagt snuskigt att se. Nu finns det, som kommunikationsministern framhåller i sitt svar, bestämmelser som reglerar förhållandena på sjön. Avfallsutsläpp från fartyg och båtar, hörde vi, är förbjudet. Men det är väl så att t.ex. utsläpp från toaletter ej innefattas av förbudet. Oljeutsläpp är ett annat problem som jag inte tänker gå in på nu; det har ju tidigare diskuterats vid flera olika tillfällen i riksdagen. Av naturliga skäl är det svårt att upprätthålla övervakningen. Det är tyvärr många som syndar på nåden, och det verkar som om de gällande bestämmelserna inte trängt igenom eller ej tillräckligt respekteras. Övervakning men kanske i ännu högre grad propaganda är enligt min mening det viktigaste medlet för att stävja den otrevliga och hälsovådliga förorening som försiggår i våra farvatten. En kampanj varje sommar i stil med »Håll naturen ren» borde genomföras. Håll vattnet rent — det är inte bara en slogan utan ett livsvillkor för alla som vistas vid våra kuster och i våra skärgårdar. Nu får man livligt hoppas att medicinalstyrelsens råd och anvisningar för omhändertagande av sopor och avfall från fartyg skall leda till ändamålsenliga uppsamlingsanordningar både ombord och i hamnarna och även till regalbundna borttransporter. Jag tackar än en gång för svaret och uttalar förhoppningen att den arbetsgrupp som man avser att tillsätta snabbt kommer till stånd och att den vidtar de åtgärder som utan tvivel är nödvändiga. Det krävs en samordnad insats för att lösa dessa viktiga frågor.

Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för en sådan service på SJ:s sovvagnståg, att biljettkontrollen kan utföras inom rimlig tid efter tågets avgång.

På utgångsstationerna finns som regel sovvagnskonduktören vid sovvagnarna en halv timme före tågets avgångstid för att stå de resande till tjänst i olika avseenden och omgående kunna visera biljetterna för den som så önskar. På grund av särskilda omständigheter, exempelvis stort antal passagerare som önskar sovplats och inte har reserverat sådan, kan biljettkontrollen ibland komma senare än avsett. Antalet sådana fall torde emellertid relativt sett vara mycket litet. SJ följer dessa servicefrågor med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet få framföra mitt tack för svaret. Av det kan jag förstå att statsrådet anser att en tid av 45 minuter är rimlig och skälig i detta fall. Det kan man kanske vara med på i allmänhet. Men en del sovvagnståg går mycket sent på kvällen, och då är 45 minuter en ganska lång tid. Jag fick erfarenhet av detta för ett par veckor sedan, och det är den erfarenheten som har kommit mig att ställa denna fråga. Jag begav mig från ett kvällsplenum i kammaren direkt till Centralen och steg någon minut före tågets avgång på tåget som går till Göteborg kl. 23.45. Jag hade fått plats i en vagn som skulle gå vidare till Borås från Göteborg, och av den anledningen måste jag lämna vagnen kl. 5.15 på morgonen. Jag hade alltså en bruttotid av 5 timmar 30 minuter att sova på. Efter en dryg dag i Stockholm och med en dag av sammanträden framför sig tycker man att dessa 5 timmar och 30 minuter är mycket värda. Det tog jämnt 45 minuter innan konduktören uppenbarade sig, och den tid som stod till förfogande för vila avkortades i motsvarande mån. När konduk tören väckte mig på morgonen hade jag ett samtal med honom. Han berättade då att han hade blivit färdig med kontrollen av alla vagnarna först en timme efter tågets avgång, och han sade till mig att om jag var irriterad var det ingenting mot vad de var som kom sist i denna kontroll. Jag tycker man skulle kunna göra något åt detta och försöka att i de tåg som avgår sent och har mycket korta gångtider påskynda kontrollen. Följande dag nämnde jag för några personer om min erfarenhet. En person som jag då samtalade med och som inte tillhör riksdagen berättade att han hade stigit på vid en mellanstation klockan halv 1 en natt och blivit väckt av konduktören för biljettkontroll klockan 3 på natten. Jag förmodar att det var ett enstaka fall, men det kanske belyser att förhållandena inte alltid är så bra som de borde vara. Kommunikationsministern sade till sist att förseningar kan uppstå på grund av att konduktören blir uppehållen av att passagerare som önskar sovplats inte har reserverat plats. Detta är dock knappast något godtagbart skäl. Dessa passagerare bör kunna vänta på ait bli anvisade sovplatser till dess de passagererare som i vederbörlig ordning har försett sig med biljett blivit kontrollerade och kommit till ro och vila.

Herr talman! Herr Wikberg har frågat mig, om jag uppmärksammat att de nyligen genomförda förändringarna av postdistributionen har medfört att försändelser i vissa fall kommer fram senare än vad som förut varit fallet. Mitt svar blir detsamma som jag i förra veckan lämnade på en motsvarande interpellation av herr Börjesson i Falköping i andra kammaren. Den nyligen genomförda omläggningen av postdistributionen är att se som ett led i postverkets strävanden att genom lämpliga rationaliseringsåtgärder göra det möjligt att upprätthålla en postoch betalningsförmedling, som svarar mot allmänhetens berättigade krav och som sker med tillämpning av rimliga befordringsavgifter. Genom omläggningen av transportoch sorteringsorganisationen och det i anslutning därtill införda postnummersystemet kommer sålunda uppsamling, sortering, befordran och utdelning av brevposten att ske snabbare och säkrare än tidigare. Beträffande den s.k. A-posten — brev, postkort, betalningshandlingar, ilpaket och tidningar med utgivning minst två gånger i veckan — räknar man i dagens läge med att ca 85 Zo av den post som inlämnas på eftermiddagseller kvällstid den ena dagen kan, oberoende av vilka distributiosavstånd det gäller, utdelas nästa dags morgon. Efter omläggningen räknar man med att kunna höja procenttalet till 95. I fråga om den övriga posten — den s.k. B-posten, dvs. paket och trycksaker etc. — är målet, att om den avlämnas i tid för befordran med eftermiddagseller kvällslägenheterna den skall nå centralorten i utdelningsområdet till kl. 12.00 följande dag och kunna utdelas senast därpå följande dag. Detta kan i en del fall innebära senare ankomsttider för B-posten.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är att jag blivit uppmärksammad på att den rationalisering av postdistributionen, som nyligen företagits i det vällovliga syftet att åstadkomma snabbare postbefordran och därmed förbättrad service åt allmänheten, i vissa fall lett till en försämring. Det kan av statsrådets svar synas som om jag ställt denna fråga helt i onödan, eftersom den besvarades för en vecka sedan i andra kammaren. Får jag bara fästa uppmärksamheten på att den interpellation som statsrådet åberopar ställdes innan omläggningen hade skett, och frågeställningen i den var om man befarade en försening. I min fråga åberopar jag konkreta fall där det har visat sig uppstå förseningar. Sålunda kommer exempelvis A-post som inlämnas i Stockholm på kvällstid med industriorten Hörnefors i Västerbotten som mottagningsort fram en dag senare nu än som var fallet före omläggningen. Orsaken därtill torde vara att posten av någon anledning blir liggande kvar för länge på centralorten i utdelningsområdet, i detta fall Umeå, varigenom den vidare distributionen blir fördröjd. Det klaffar alltså inte i mellanledet. Det är förståeligt om det uppstår problem och besvärligheter i initialskedet vid en omläggning av detta slag. Att det skett bekräftas också av den postmästarkonferens som denna vecka hållits i Sundsvall för nedre norra postdistriktet. Där diskuterade postmästarna enligt uppgifter i pressen bl.a. de förseningar som uppstått efter omläggningen. Jag har med min fråga velat fästa uppmärksamheten på de olägenheter som uppstått och hoppas att de så snart som möjligt skall bli tillrättalagda.

Herr talman! Herr Brundin har bett mig lämna en redovisning för hur de »i lag» angivna insynsmöjligheterna utnyttjats dels i fråga om AB Hägglund & Söner, dels i fråga om övriga företag som har beviljats industrigarantilån eller lokaliseringsstöd. Inledningsvis vill jag erinra om att jag under höstsessionen 1967 i denna kammare redogjorde för den s.k. Hägglundsaffären. Jag skall därför nu inskränka mig till att redovisa de allmänna slutsatser som kan dras av erfarenheterna i detta och andra ärenden om företagsstöd i fråga om behovet av insyn för att tillvarata samhälleliga intressen. Statligt engagemang i form av lånegaranti eller lokaliseringsstöd aktualiserar en bevakning ur två skilda aspekter. Först och främst är det angeläget att staten genom att noga följa utvecklingen i de företag som har fått ekonomiskt stöd förvissar sig om att stödets sysselsättningspolitiska syfte inte förfelas. Men dessutom har staten i egenskap av garantieller kreditgivare att vaka över att säkerheterna för garantier respektive lån inte försämras genom företagets ekonomiska utveckling eller genom att företaget avhänder sig pantförskriven egendom. De bestämmelser i fråga om industrigarantilån och lokaliseringsstöd som herr Brundin har åberopat i sin interpellation ändrades i höstas. Tidigare skulle den som ansökte om lånegaranti utfästa sig att på anfordran tillhandahålla upplysningar m.m. beträffande rörelsen och låta ombud för kommerskollegium eller företagareför eningen besiktiga den. Dessa bestämmelser gav myndigheterna möjlighet att i varje särskilt fall infordra uppgifter om företaget. Enligt uppgifter som jag under hösten 1967 lät införskaffa från företagareföreningarna ansåg sig dessa i stort sett ha fått tillfredsställande insyn i företag som har erhållit statlig kreditgaranti. Enligt lokaliseringskungörelsen gällde till i höstas att i samband med beslut om lokaliseringsstöd skulle föreskrivas de särskilda villkor som med hänsyn till ändamålet med stödet och i övrigt behövdes. Med stöd av denna bestämmelse kunde villkor om insyn uppställas för varje särskilt företag. Arbetsmarknadsstyrelsen har också träffat en överenskommelse med bankerna om generellt samarbete rörande administreringen m.m. av lokaliseringsstödet. Överenskommelsen innebär bl.a. att banken åtar sig att administrera och bevaka beviljade lån samt underrätta styrelsen om låntagare får svårigheter att fullfölja sina förpliktelser och lämna styrelsen det biträde för att följa upp det beviljade stödet som kan befinnas påkallat, t.ex. när fråga uppkommer om att återkräva lokaliseringsbidrag. Enligt den tolkning som arbetsmarknadsstyrelsen gav den berörda bestämmelsen i lokaliseringskungörelsen och på grund av erfarenheterna av samarbetet med bankerna i vissa konkreta ärenden fann styrelsen att nuvarande överenskommelse inte gav tillfredsställande möjligheter att få den fortlöpande insyn i företagen som behövs. Styrelsen hemställde därför i höstas hos Kungl. Maj:t att styrelsen skulle få befogenheter att granska lokaliseringsföretagets ekonomi, verksamhet och utveckling genom exempelvis anlitande av fristående revisionsbyråer. Det är viktigt att myndigheterna får information i sådan tid att rådrum finns för att vidta åtgärder innan utvecklingen har hunnit beskära möjligheterna till praktiskt handlande. Trots att de be stämmelser som jag nyss redogjort för gav vissa insynsmöjligheter fann jag det därför nödvändigt att de ändrades på sådant sätt att tillsynsmyndigheterna i fortsättningen mer direkt skulle få fortlöpande rapportering om utvecklingen inom de företag som fått statligt stöd.

I enlighet med vad jag förordat i propositionen nr 61 i våras angående riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet kommer föreningarnas tjänster att tas i anspråk i högre grad än f.n. för att biträda arbetsmarknadsstyrelsen med bevakning och uppföljning i lokaliseringsstödärenden. Enligt förslag i årets statsverksproposition har riksdagen också för nästa budgetår anvisat medel för att tillgodose behovet av personal och särskild expertis för de vidgade tillsynsuppgifterna hos arbetsmarknadsstyrelsen och kommerskollegium. Företagareföreningarnas motsvarande behov har tillgodosetts genom höjning av det statliga administrationsbidraget. Jag vill i detta sammanhang framhålla att handläggningen av dessa frågor som regel har kunnat baseras på en vilja till förtroendefullt samarbete från företagens si da. De brister i informationen från företagen och därigenom i de statliga tillsynsorganens möjligheter att kontinuerligt följa företagens utveckling, som konstaterats i enstaka fall, får inte undanskymma det faktum att ett förtroendefullt samarbete i det stora hela råder mellan tillsynsmyndigheterna och företagen. Allmänt sett har den satsning på enskild företagsamhet som skett genom kreditstödet till hemslöjd, hantverk och småindustri och genom lokaliseringsstödet varit av stort värde för sysselsättningen och utvecklingen av näringslivet. Någon anledning att göra den statliga kontrollen mera omfattande eller betungande än som behövs för att tillsvnsorganen skall kunna skydda de samhälleliga intressen de är satta att bevaka finns inte.

Herr talman! Jag kan inte finna att herr Brundin har tillfört problemet Hägglundsaffären något nytt. Jag skall därför inte ingå på själva sakfrågan. Jag vill hänvisa till min redovisning i tidskriften Fackföreningsrörelsen i början av året. I slutet av artikeln säger jag bl.a.: »I fallet Hägglund & Söner för des förhandlingar med tredje part utan att inrikesdepartementet, som hade ärendet under utredning, blev informerat. Detta strider mot god förhandlingssed, men det omöjliggör också att frågan får en så allsidig och förutsättningslös handläggning som är nödvändig för ait bästa lösningen skall kunna finnas.» Detta är alltså den springande och avgörande punkten. När herr Brundin säger att vi förhalade ärendet så vet han inte vad han talar om. Det hade förekommit förhandlingar, och en ingående kontroll hade genomförts dels av en privat revisionsbyrå, en av de största i landet, som anlitats av departementet, dels av särskilt tillkallad teknisk expertis. Vi hade ställt kapital till företagets förfogande under förutsättning och villkor att ingen avyttring av del av företaget skedde utan att vi underrättades. Det skedde inte, och det är det som herr Brundin förbigått. Det är detta vi bygger vår kritik på, men det tar inte herr Brundin alls upp och det är väl på något sätt avslöjande. Insynsmöjligheterna är inte av intresse för honom utan det är att rota i en gammal affär. Det finns ingen anledning att fortsätta den debatten.

Herr talman! Eftersom herr Brundin tog upp det förhållandet att han interpellerade i höstas och får svar först nu, vill jag påpeka att interpellationen riktigt nog framställdes den 17 oktober 1967. Den 14 november meddelade jag herr Brundin att jag var beredd att svara på interpellationen den 16 november. Jag godtog självfallet att herr Brundin vid detta tillfälle meddelade att han var sjuk och inte kunde ta emot svaret. Interpellationsdebatten i fråga fördes emellertid i andra kammaren. Dessutom hade vi i denna kammare i samband med remissdebatten den 8 november en ingående debatt om Hägglundaffären. Frågan kom upp ytterligare en gång, i medkammaren den 15 december, efter en interpellation av herr Cassel. Jag meddelade då att det material vi har skall ställas till förfogande för publicering. Det skedde i den artikel jag här åberopat. Det sakmaterial som ligger som underlag för denna artikel och är av offentlig karaktär finns tillgängligt i departementet. Ingen har, sedan artikeln publicerades, efterfrågat något material i Hägglundaffären. I anslutning till artikeln har det förts överläggningar kring vissa spörsmål i ärendet, men de är utagerade. Därför räknade jag med att frågan nu var slutdiskuterad. Om herr Brundin haft ett intresse att i sak ta upp spörsmålet om insyn, kunde han ha anmält sitt intresse för det i anslutning till propositionen om stöd till småföretag och hantverk, där problemet tangerades. Detta skedde inte. Därför räknade jag med att herr Brundins intresse för ärendet inte längre förelåg till dess det häromdagen kom en enkel fråga om varför jag inte svarat på herr Brundins ursprungliga interpellation. Min respekt för riksdagen och för enskilda riksdagsledamöter gjorde att jag trots den sena timmen i riksdagsarbetet ville besvara herr Brundins sakfråga. Men det är uppenbarligen inte den som herr Brundin är intresserad av att diskutera utan det är någonting annat.

Det som herr Brundin inte heller har uppmärksammat är att diskussionen med företaget och banken, som fördes lungt och sansat, baserades på det ut redningsmaterial som vi införskaffade från de instanser som jag här nyss har nämnt och som gällde en mera slutgiltig rekonstruktion och sanering av företaget. Det var ju det som var det avgörande och syftet med hela vårt utredningsarbete. Men utan att underrätta oss avvecklade alltså företaget delar av sin verksamhet timmarna efter det att det avtal och de förpliktelser som det hade gentemot oss löpte ut. Är det inte rimligt att vi därför säger ifrån, att är det på det sättet som det enskilda näringslivet vill uppträda, får man vara beredd på en öppen och offentlig kritik. Vi måste även skaffa oss flera formella möjligheter till ingripanden som ter sig nödvändiga. Jag har velat tona ned denna debatt genom att säga att detta är ett undantag som bekräftar regeln, att det går att föra ett förtroendefullt samarbete med det enskilda näringslivet. Jag tror också att den debatt som har förts i Hägglundaffären har gjort, att samarbetet har blivit än bättre. Jag räknar med att detta skall vara möjligt även i framtiden.

Herr talman! Talet om aprilöverläggningarna och våra förhandlingar med företaget under vårmånaderna saknar i detta sammanhang intresse. Det avgörande är ju att vi med företaget och dess bankförbindelse förde en diskussion om sanering och rekonstruktion som enligt våra utredningar ställde anspråk på betydande kapitalbelopp, vilka vi var beredda att diskutera men inte under vilka förutsättningar som helst. Med bankens och företagets underskrifter hade vi alltså en handling som säger att företaget inte skulle avveckla någon del av sin rörelse under tid då förhandlingar pågår. Det är den springande punkten, herr Brundin, att detta sker utan att departementet underrättas. Detta är det flagranta i sammanhanget.